Herr talman! Om vi har kommit varandra närmare, Sten Andersson, beror det på att Sten Andersson har flyttat sina positioner. I Sten Anderssons första inlägg tyckte jag det lät som om han hade gjort detta, men jag tyckte inte att det lät så i hans andra inlägg. Jag vet inte om det beror på att Sten Anderssons rådgivare ger honom anvisningar, så att det han säger är sämre än det som han skulle säga utan rådgivare. Jag tycker i så fall att han skall följa sitt eget samvete. Det är riktigt att det inte finns något försvar för att man inte löser konflikten som den ser ut i dag. Karl-Erik Svartberg talade om ett TV-program, och detta TV-program är värt att nämna av två anledningar. För det första stod det i bildtexten att Israel inte hade godkänt FN:s resolutioner, vilket är lögn. För det andra uttalade sig Yassir Arafat i TV-programmet om att han var villig att underhandla, vilket har sagts av flera. Men det nationella palestinska fördraget finns fortfarande. Det spelar ingen roll vad ordföranden säger när det i sista paragrafen står att fördraget skall ändras endast vid två tredjedels majoritet vid ett extra sammanträde med det palestinska nationalrådet. Och så sent som i april 1987 konfirmerade man fördraget. Vi får hoppas att man ändrar sig, men än har det inte skett. Herr talman! Det finns ingen annan lösning än att palestinierna får sin frihet och att FN:s beslut från 1947 om två stater blir förverkligade. Israel har erkänt FN-besluten. Hoppet står därför till de israeler som skall forma Israels politik, liksom till företrädare för de palestinier som nu deltar i resningarna på Västbanken och i Gaza. Det är kanske bland de unga palestinierna som har startat upproret, framväxt ur förtvivlan och hopplöshet, som framtiden 4 finns. Det föreligger tecken på att det är en annan generation som agerar. Borta är, åtminstone för tillfället, terrordåden mot civila israeler, dåd som tidigare var en naturlig del i krigföringen. Trots förtvivlade försök bl.a. i vår TV-sändning försökte Yassir Arafat göra allt för att framstå som den store samordnaren. Det finns ändå klara tecken på att de unga palestinierna på Västbanken och i Gaza vet att de inte kan räkna med vare sig de andra arabstaterna eller PLO, utan måste använda egna metoder. Palestinierna på Västbanken och i Gaza håller på att bygga upp ett förtroendekapital i omvärlden. Israelerna förlorar sitt moraliska övertag när vi har bilderna av våldet brännande på våra näthinnor. Visserligen har arabstaterna under 20 år försökt knäcka Israel genom att vägra att förhandla, genom att vägra sluta fred och genom att vägra erkänna Israel. Men man måste bryta låsningarna på båda sidorna. Man måste finna vägar som leder till fred. Men freden får aldrig åstadkommas på bekostnad av staten Israel.

Herr talman! Jag hör till dem som försöker ta till vara alla positiva yttringar, alla steg på vägen mot en fredlig lösning av den mer än 20-åriga ockupationen. Jag hänvisade till vad David Krivine skrev i Jerusalem Post — enbart att sätta sig vid förhandlingsbordet är ett erkännande. Jag redovisade vad Yassir Arafat sade, och jag framhöll det som han betonade, att han uttalade sig som ordförande och främste företrädare för PLO. PLO är alltså redo för förhandlingar och accepterar säkerhetsrådets resolution 242.
Herr talman! Om det som Karl-Erik Svartberg redovisar är israelernas mening, respekterar jag det. Detta är deras val. Vill de göra så, skall de göra det. Men vi skall inte här i denna kammare försöka tyda ut vad Yassir Arafat säger, när det finns dokument där det klart anges att han inte ensam kan ändra det som står i det palestinska nationella fördraget. Den rågången måste vi hålla. Att vi sedan skall vara öppna för och välkomna alla initiativ till lösningar på konflikten tror jag att det råder enighet om.

Herr talman! Det har en gång slutits fred i Israel, mellan Israel och Egypten. Förhandlingarna ägde rum under en högerregering med Begin som premiärminister. Det har talats mycket om PLO och PLO:s stadgar. De är som de är. De har godkänts varje gång organisationen PNC har samlats. Om man skall ändra stadgarna krävs två tredjedels majoritet. Arafat är inte oomstridd ordförande. Vad han säger förpliktigar dess värre inte till något. Jag tycker alltid att det är bra med realism. Uttalanden av Arafat som har citerats i Sydsvenska Dagbladet tyder på att organisationen egentligen inte kan erkänna Israel. Jag tycker att det vore skönt om så skedde. Jag vill också fästa uppmärksamheten på en artikel i Herald Tribune, där det sades att den verkliga orsaken till att topparna inom PLO har svårt att avskaffa organisationens stadgar är att de vill komma tillbaka och göra Israel till en arabisk stat. De kommer nämligen inte från Gaza eller Västbanken, Prot. 1987/88:65 utan från det som är det nuvarande Israel — bl.a. Haifa och Tel Aviv. Härhar 9 februari 1988 vi ett problem. Om konflikten mellan Jag vill också nämna att Israel har tagit emot 567 000 flyktingar från Tsrädock palestinier: områden som tidigare varit arabiska, flyktingar från Marocko och Yemen. Ha Hi Men man har löst sitt flyktingproblem så bra att vi har glömt bort det. Araberna hade också kunnat lösa sitt flyktingproblem om de hade velat. I stället har de, vilket Kerstin Ekman har påpekat, försökt hindra flyktingarna från att flytta från flyktinglägren. Detta är mycket tragiskt. Vad kan då yttervärlden göra? Jo, den kan arbeta utan bias, vara så neutral som möjligt och försöka skaffa sig insikt i hur konflikter löses.

Herr talman! Världen över känner människor för offren för israelernas brutalitet. Man kan på UNRWA:s sjukhus i Gaza se hela familjer som har drabbats av misshandel — allt från barn i femårsåldern till gamla män och kvinnor. I dag fick jag en tidskrift i min hand där det sägs att det på ett sjukhus i Gaza fanns 25 kvinnor som fått missfall på grund av att de blivit slagna eller varit utsatta för tårgas. Det stod i artikeln mycket patetiskt uppräknat hur gamla dessa ofödda barn var: fem månader, åtta månader osv. Jag undrade när jag läste artikeln om det över huvud taget fanns någon möjlighet att rädda livet på de foster som var nästan fullgångna. Jag vill ställa frågan: Är det bara palestinierna som är offer? Jag menar att det inte är så. Också Israel självt kan på sikt bli ett offer. Är det inte risk att ett land som brutaliseras får stora svårigheter framöver? Vad händer med alla dessa unga israeliska soldater, som tvingas misshandla jämnåriga och yngre palestinier och alltför ofta misshandlar dem till döds? Hur ser deras framtid ut? Vilken respekt för människoliv och människovärde kommer de att ha? Det gjordes en undersökning bland judiska skolungdomar. Enligt den ansåg 50 26 av ungdomarna att det var riktigt att diskriminera araber. En sådan värdering kan absolut inte vara spontan, utan den måste ha influerats av den pågående diskrimineringen i samhället. Man måste ställa frågan: Vilken framtid har det land vars ungdom inte har respekt för människovärde, mänskliga rättigheter och gällande konventioner som reglerar samlevnaden i världen? Det som nu sker i Israel är en dubbel tragedi — en tragedi för palestinierna och för israelerna. Det är inte antisemitiskt att tala så. Bakom dessa ord ligger en vädjan till Israels regering att inse att det gäller också det egna folket och det egna landet. Det ligger en varm omtanke om Israel i detta. Israels rätt till existens inom säkra och erkända gränser är ställd utom all diskussion. Jag upprepar att denna målsättning måste ligga fast, på samma sätt som palestiniernas rätt till ett eget land ligger fast.

Herr talman! Denna debatt har gett nyanser som tidigare har saknats. Det är bra. Samtidigt måste man beklaga att i Sten Anderssons senaste inlägg lämnade utrikesministern kammaren, och in trädde i stället partisekreteraren. Partisekreteraren försökte stoltsera med vad socialdemokrater i Israel 43 har gjort, och han försökte översätta det svenska partisystemet till förhållandena i Israel. Det är att förenkla mycket långt. Den debatt som förs i Israel går igenom alla partier. Vi kan inte översätta det svenska partisystemet till det israeliska. Det är naivt, och framför allt ovärdigt, Sten Andersson, att göra Mellanösterndebatten till ett slags partipolitisk träta. Det må vara valår, men detta är inte värdigt. Frågan om vad som är det värsta brottet mot den internationella rättsordningen försökte Sten Andersson vifta undan med ett demagogiskt knep genom att säga att det allra värsta är att verkligen ha utplånat en nation —- jag minns inte hur han uttryckte sig exakt. Detta är tämligen anmärkningsvärt. Är det Sten Anderssons uppfattning att Israel har utplånat en palestinsk stat? I så fall diskuterar han Mellanösternproblemen som om krigen där inte har ägt rum, som om inte arabstaterna hade underkänt FN-beslutet om en palestinsk och en judisk stat. Det är ju inte ockupationen utan frånvaron av fred som har gjort det omöjligt att upprätta en palestinsk nation. Herr talman! Sedan 1973 har det funnits chanser till fred som båda parter borde ha gripit. Vi vet att Israel tillsammans med Egypten grep en sådan chans. Vi vet också att Egypten kastades ut i en arabisk isolering på grund av den fred som slöts. Oavsett vilken kritik som kan riktas mot parterna, däribland Israel, för att freden inte vunnit ytterligare framgångar, är det inte seriöst att som Sten Andersson gör ensidigt lägga skulden på Israel för att befolkningen i Gaza och på Västbanken i dag lever under ockupation. En intressant fråga är om PLO har godkänt staten Israels rätt att existera. En av kollegerna här i kammaren trodde sig vara den ende som sett ett visst TV-program i veckan. Snarare är det så att han är den ende som inte uppfattade att om PLO skall göra anspråk på att vara en demokratisk organisation kan inte dess ordförande inför TV-kamerorna utan vidare upphäva organisationens stadgar. Det intressanta är emellertid vad utrikesminister Sten Andersson anser om PLO:s uppfattning angående staten Israels rätt till existens. Herr talman! Om Sverige med kraft verkar för att PLO skall erkänna Israel, kommer vi också att med trovärdighet kunna få ett genomslag för våra krav på att Israel skall acceptera en fredsförhandling. Utan fred riskerar den israeliska staten antingen sin judiska eller sin demokratiska identitet. Utan fred riskerar palestinierna en fortsatt framtid i flyktinglägren. Därför borde Sverige ha en större och värdigare roll än den okritiska hejarklackens.

Herr talman! I sitt första inlägg angav utrikesministern en viss konstruktiv ton och där fanns nyanser som inte fanns i det andra inlägget. Man kan inte bortse ifrån att kärnpunkten i denna konflikt och dagens tragiska händelser inte är ockupationen utan en 40 år gammal konflikt som har sin grund i att PLO, liksom de flesta arabstater, vägrar att godkänna FN:s beslut. De vägrar att acceptera den lilla demokratiska staten Israel, PLO:s stadgar gäller fortfarande. Orsaken till dagens tragedi ligger inte i ockupationen utan i det som har föranlett den. Man kan inte komma ifrån detta, även om jag är angelägen att understryka att jag självfallet fördömer de våldshandlingar som äger tum i dag. Men det är inte Israels fel att Palestina-araberna sedan snart 40 år tillbaka saknar en egen stat. PLO, liksom de flesta arabstaterna, vägrar ju att godta FN:s beslut och ett litet demokratiskt land har under 40 år hotats till sin existens. Israel har också visat sin vilja att mot fredsavtal återlämna ockuperade områden, så som man har gjort med Egypten. Om Sverige skall kunna bidra till en lösning, måste alla parters ansvar betonas, även PLO:s och de olika arabstaternas. Varken partipolitik, här i Sverige eller annorstädes, eller ensidighet gagnar denna sak.

Herr talman! Även jag tyckte att vi i denna debatt kom närmare varandra, ända tills utrikesministern i sitt senaste inlägg sade — om jag uppfattade honom rätt — att det inte finns någonting som motiverar Israels ockupation av Gaza, Golanhöjderna och Västbanken. Om det är på det sättet skulle jag vilja åberopa Bo Johnson Theutenberg, som till helt nyligen var UD:s expert på folkrättsfrågor. Han skriver på s. 531 i sin bok om internationell rätt och säkerhetspolitik: 1967 års israelisk-arabiska krig inleds med starka krigiska ouvertyrer från den egyptiska arméns sida sekunderad av övriga arabstater. Delar av den egyptiska armén överförs till Sinaihalvön. Det psykologiska kriget mot Israel tilltar i styrka. Israel svarar på de arabiska åtgärderna med massiva anfall. Nu ockuperas Gazaremsan, de syriska Golanhöjderna och hela CIS-Jordanien eller Västbanken samt den gamla delen av Jerusalem. Från folkrättslig synpunkt är det av vikt att konstatera att argument talar för att Israel här agerar till försvar för det egna territoriet. Det skulle vara intressant att höra om utrikesministern delar Bo Johnson Theutenbergs uppfattning eller om han står fast vid att det inte finns någonting som motiverar ockupationen av dessa områden. Herr talman! År 1948, dagen efter staten Israels födelse, fick tusentals illa utrustade israeler plikta med sina liv för att hålla tillbaka de invaderande arabiska arméerna. Det tog en hel månad innan säkerhetsrådet lyckades etablera vapenvila. År 1967 drog FN också snabbt tillbaka sina fredsbevarande styrkor när egyptier, syrier och jordanier tillsammans försökte kasta staten Israel i havet. Detta måste man väga in när man analyserar den rådande situationen. Jag deltog som en av talarna i ett opinionsmöte som hölls i Storkyrkan 1983 när Yassir Arafat besökte Stockholm. En annan talare på mötet var Olof Palme. Olof Palme krävde då att Arafat och PLO skulle erkänna Israels rätt till existens. Jag återkommer till frågan: Är regeringen beredd att upprepa detta krav, med lika välutvecklad bakgrund som de krav som ställdes på Israel den 1 december i FN? Utrikesministern har sagt att han tidigare har framfört ett sådant krav. Kan det göras igen i en ny FN-debatt med samma entusiasm och glöd som Anders Ferm hade den 1 december förra året?

Herr talman! Jag tackar utrikesministern för svaret. Under förkrigstiden var Tjeckoslovakien ett av världens ledande industriländer. Mycket har raserats sedan dess genom krigets härjningar och till följd av den socialistiska planekonomin i landet. Bland de socialistiska länderna är Tjeckoslovakien ändå ett av dem som har den bättre ekonomin. Där finns livsmedel så att det räcker för alla, och där finns också ett utbud av andra varor. Vänder vi däremot blicken mot de förhållanden som råder i fråga om respekten för medborgarnas grundläggande frioch rättigheter, är bilden fortfarande mörk. Husaks avgång som generalsekreterare i det kommunistiska partiet och utnämningen av Jakec till hans efterträdare har i varje fall inte ännu ändrat den bilden. Tjecker som öppet tillstår att deras politiska åsikter inte överensstämmer med det kommunistiska partiets riskerar i hög grad att utsättas för trakasserier och repressalier av ofta hårdhänt slag, bl.a. arresteringar, konfiskation av ägodelar, uppsägningar från arbeten och fängelsestraff med olika motiveringar. Denna kammare vet att de tjeckoslovakiska myndigheternas förfarande mot regimkritiker strider mot åtagandena enligt slutakten från Helsingfors, som också Tjeckoslovakien har skrivit under. Jag vill liksom utrikesministern understryka att det i detta dokument klart uttalas att brott mot mänskliga rättigheter inte är att betrakta som inre angelägenheter, utan att övergrepp kan påtalas av varje annan stat. Herr talman! Av utrikesministerns svar på min interpellation, vilken framställdes i december förra året, framgår att fem av de sju politiska fångar som jag har namngett alltjämt hålls fängslade. Jag vågar utgå från att utrikesministern delar min uppfattning att detta inte är acceptabelt. Det är min förhoppning att utrikesministern vill klargöra sin ståndpunkt beträffande dessa fem — både här i kammaren och till företrädare för den tjeckoslovakiska regeringen. Utrikesministern anger att de tjeckoslovakiska myndigheternas inställning till oliktänkande under senare år t.o.m. kan ha hårdnat. Jag kan ge ytterligare exempel på detta. En rättslig prövning som inleddes i oktober förra året mot tjeckoslovakiska medborgare, som ett år tidigare hade ställt sig bakom ett upprop från Charta 77 med krav på det politiska ledarskapets och samhällets demokratisering, föregicks av husundersökning hos bl.a. Vaclav Benda, Peter Uhl, Anna Sabatova och Jira Gruntorad. Hundratals böcker, radioapparater, videoband och skrivmaskiner beslagtogs. Händelsen är dess värre inte unik. Charta 77 ville så sent som i december göra en demonstration på de mänskliga rättigheternas dag. Man sökte tillstånd, men fick inte något sådant. Då offentliggjorde man förbudet, och det blev en spontan demonstration. Enligt de uppgifter jag har, uppskattade medlemmarna själva att ca 2 000 personer deltog. Ett trettiotal av dessa undersöktes, men något åtal lär inte väckas mot dem. Ledarna för Charta 77 fick den dagen inte lämna sina hem. Det är också värt att notera att liknande utegångsförbud har drabbat dem så sent som för bara några veckor sedan i samband med ett överenskommet styrelsesammanträde. De hämtades och sattes i förvar till dess att tidpunkten för det utannonserade mötet sedan länge var passerad. Utrikesministern säger vidare i svaret att trycket på den aktiva kärnan skulle ha minskat. Jag vill därför fästa hans uppmärksamhet på att den nuvarande talesmannen för Charta 77, Stanislav Devaty — som utrikesministern säkert känner till, byter man ju talesman varje år — på olika sätt har trakasserats. Han har berövats sitt arbete i jordbrukskooperativet Slusovice, där han arbetade som provningstekniker. Han har varit hårdbevakad. Han är ofta uppehållen under sina försök att ta sig mellan olika platser. Han har vid flera tillfällen förhindrats att lämna lägenheten och han har också arresterats flera gånger. Jag vill fråga: Är utrikesministern medveten om att det förhåller sig på detta sätt när det gäller en av de nuvarande talesmännen? Jag är tacksam för eventuella kommentarer från utrikesministern med anledning av den information som jag här har gett. Herr talman! Jag vill slutligen understryka att mitt syfte med att interpellera om de mänskliga rättigheterna i Tjeckoslovakien inte är att Prot. 1987/88:65 uttala mig nedsättande om landet eller om de mål de tjeckoslovakiska 9 februari 1988 myndigheterna har för sitt lands och sina medborgares ekonomiska utveckling. Jag tror emellertid att det, i ordets bästa mening, är av ett samfällt europeiskt intresse att vi, var helst det förekommer, tar upp och påtalar när människor förtrycks på grund av sina åsikter. Detta har jag velat göra här i dag också när det gäller Tjeckoslovakien. Jag har tolkat utrikesministerns Om åtgärder på narkosvar så, att vi på den punkten inte nödvändigtvis skulle ha skiljaktiga tikaområdet uppfattningar.

Herr talman! Jag vill meddela att jag inte kommer att kunna svara inom den föreskrivna tiden på Sten Anderssons i Malmö interpellation om brottsbekämpningen i Malmö. Anledningen är att Sten Andersson är förhindrad att ta emot svaret den dag det var planerat. Jag har kommit överens med Sten Andersson om att interpellationen skall besvaras tisdagen den 23 februari.
Herr talman! Alf Svensson har frågat mig vilka åtgärder, utöver de ordinära, som jag tänker vidta för att hejda och tränga tillbaka narkotikabruketi vårt land. Bakgrunden är vissa uppgifter om gjorda beslag av narkotika. En av de första åtgärder som den nytillträdda socialdemokratiska regeringen vidtog år 1982 var att genom en särskild narkotikakommission skaffa underlag för en bred offensiv mot narkotikamissbruk och illegal narkotikahandel. Målet var och är fortfarande ett narkotikafritt samhälle. För att nå varaktiga framgångar i kampen mot narkotikan krävs ett långsiktigt och tålmodigt arbete på såväl det nationella som det internationella området. Det är den inriktning som regeringens narkotikapolitik har. En genomtänkt narkotikapolitik kräver också goda kunskaper om narkotikamissbrukets omfattning, utveckling och struktur. Tyvärr ger den offentliga statistiken om exempelvis antalet anmälda brott, domar och beslag en bristfällig bild i dessa hänseenden. Förändringar som inträffar beror ofta på andra faktorer än brottsoch missbruksutvecklingen. I syfte att få ett bättre underlag för bedömningen av missbruksutvecklingen fick Centralförbundet för alkoholoch narkotikaupplysning år 1985 i uppdrag att följa utvecklingen av narkotikamissbruket. Detta sker bl.a. genom ett särskilt regionalt rapporteringssystem. CAN redovisar regelbundet sina resultat till regeringens särskilda samordningsorgan för narkotikafrågor . SAMNARK följer också utvecklingen genom fortlöpande kontakter med Även om missbrukssituationen i stort förefaller stabil, har det under senare tid förekommit uppgifter som ger anledning till oro. Bl. a. har utbudet av amfetamin ökat, och det finns tecken på att missbruket spritt sig till delvis nya sociala kategorier. Denna utveckling har en uppenbar internationell bakgrund. Såväl inom polisen som inom tullen sker dock en kontinuerlig utveckling av det nordiska och internationella samarbetet. Av stor betydelse är de nordiska narkotikasambandsmän som finns utplacerade runt om i världen. Jag vill även nämna att de nordiska justitieministrarna förra året beslöt att permanenta det särskilda nordiska polisoch tullsamarbetet. Bl. a. inom ramen för Interpol, det internationella tullsamarbetsrådet och Europarådets s.k. Pompidougrupp förekommer erfarenhetsutbyte mellan brottsbekämpande myndigheter i olika länder. Av stor betydelse är också det arbete som pågår inom FN. Förra året anordnade FN en världskonferens vid vilken en omfattande idékatalog för nationellt och internationellt arbete mot narkotika utarbetades. Sverige tar aktiv del i arbetet på en särskild FN-konvention mot illegal narkotikahandel. I konventionen behandlas bl.a. straffbestämmelser, förverkande av tillgångar som kommer från narkotikahandel, internationell rättshjälp och polissamarbete. Inom Sverige pågår ett metodutvecklingsarbete hos polis och tull. Insatserna koncentreras även på missbrukarledet och inte endast på de större leverantörerna. I det senaste regleringsbrevet för polisväsendet har regeringen också understrukit att det är av grundläggande vikt att satsningen på att beivra gatulangningen fortsätter med oförminskad styrka och att det vid polismyndigheterna i Stockholm, Göteborg och Malmö skall finnas särskilt avdelad personal, s.k. gatulangningsgrupper, för denna verksamhet. Jag vill också framhålla den satsning som efter SAMNARK:s initiativ nu sker på samarbete mellan polis och socialtjänst. När det gäller lagstiftning vill jag påminna om den proposition som överlämnats till riksdagen med förslag att också själva bruket av narkotika skall kriminaliseras. Den föreslagna lagändringen bör kunna få positiva effekter inte minst när det gäller det förebyggande arbetet. På påföljdssidan sker särskilda satsningar i samarbete mellan kriminalvården och socialtjänsten. Med hjälp av statliga medel har ett hundratal utvecklingsprojekt initierats inom detta område under det senaste året. Jag har också stora förhoppningar på den nya lagstiftning om s.k. kontraktsvård som trädde i kraft vid årsskiftet. I kampen mot narkotikamissbruket är det nödvändigt att vi utnyttjar och utvecklar olika åtgärder inom rättsväsendets ram. Det utesluter inte att tyngdpunkten i samhällets insatser måste ligga på förebyggande åtgärder och insatser som syftar till vård och rehabilitering. Utan en sådan inriktning kan vi inte vänta oss att nå mer påtagliga och bestående resultat. Det pågår också ett omfattande utvecklingsarbete på det området. Eftersom frågan har riktats till mig och inte till socialministern skall jag dock här inte gå in närmare på detta. Låt mig slutligen endast säga att jag inte vet vilka ”extraordinära” åtgärder som Alf Svensson kan ha i åtanke. För mig och för regeringen står det emellertid klart att kampen mot narkotikan inte kan bygga på spektakulära — Prot. 1987/88:65 punktinsatser. Vad vi behöver är effektiva och flexibla verktyg som vi kan 9 februari 1988 anpassa till nya situationer. I det ligger att vi också måste vara beredda att
Med anledning av Alf Svenssons ledighet tar hans ersättare Mats Odell emot svaret.
Då Alf Svensson, som framställt interpellationen, har tjänstledigt från riksdagen, tar hans ersättare Mats Odell emot svaret.

Herr talman! Först vill jag tacka justitieministern för svaret på interpellationen. Anledningen till att den här interpellationen skrevs var uppgifter om att beslagen av narkotika i Sverige ökat kraftigt på senare tid. Under 1986 beslagtogs 188 kg cannabis och 26 kg amfetamin. Under 1987 beslagtogs 227 kg cannabis och 65 kg amfetamin. Det innebär alltså att mängden påträffad cannabis ökat med 21 2 och mängden påträffad amfetamin ökat med 150 96. Det beräknas att tull och polis lyckas beslagta 10 96 av den narkotika som distribueras och försäljs i landet. Justitieministern säger i sitt svar att hon inte vet vilka åtgärder som Alf Svensson, som har skrivit interpellationen, kan ha haft i åtanke när han frågade vilka åtgärder justitieministern ämnar vidta utöver de ordinära för att hejda och tränga tillbaka narkotikabruket. Jag kanske har missuppfattat interpellationsinstitutet. Jag trodde inte att avsikten var att vi som ledamöter i första hand skulle presentera våra egna förslag till åtgärder, utan att avsikten i stället var att vi kunde fråga regeringen vad den har för avsikt att göra. I interpellationen påpekades att mängden beslagtagen narkotika ökat kraftigt. Om inga åtgärder förutom de nuvarande, de ordinära, vidtas — jag vill gärna säga att dessa har intensifierats och internationaliserats —, kommer av allt att döma utvecklingen att fortsätta mot en ökning av narkotikabruket. Jag anser inte att en sådan utveckling skulle vara acceptabel, och justitieministerns svar ger intryck av att inte heller hon anser det. Frågan är då om justitieministern med alla de resurser, personella och andra, som regeringen har till förfogande har förslag, idéer, tankar föranledda av utvecklingen på narkotikaområdet. Herr talman! Statsrådets svar är långt och innehåller en genomgång av alla kända åtgärder som redan nu vidtas, men det är svårt att hitta löften om ett trendbrott i det som har aviserats i interpellationssvaret. Målet för samhällets narkotikapolitik måste vara ett samhälle helt fritt från narkotikabruk. Narkotikabruket medför många mänskliga tragedier och för tidiga dödsfall. En mycket stor del av egendomsoch våldsbrotten har också ett direkt samband med bruket av narkotika. Justitieministern betonade i sitt anförande vikten av förebyggande åtgärder. Det är något som jag gärna vill instämma i. Vi kan inte nog värdera betydelsen av fungerande och trygga familjemiljöer. Skolan har här också en viktig roll att spela för att skapa harmoniska och trygga barn och dessutom för att informera — ja, jag drar mig inte för att säga indoktrinera — barnen och 51 ungdomarna när det gäller drogernas negativa effekter. Eftersom det finns ett klart samband mellan alkoholoch narkotikabruk, speglar samhällets syn på och åtgärder mot alkoholen också hur stor kraft man vill lägga vid att komma till rätta med narkotikabruket. Kds verkar för en restriktiv alkoholpolitik och föreslår bl.a. ett treårigt vetenskapligt försök med inköpsbegränsning av alkohol. Detta gör vi inte för att försvåra eller krångla till det för vanliga konsumenter, utan för att komma åt den omfattande ungdomslangningen och för att hjälpa den grupp svåra missbrukare — det rör sig om ca 10 96 av konsumenterna — som svarar för ca 50 96 av alkoholkonsumtionen. Det är mycket positivt att det krav som vi kristdemokrater har drivit under en lång följd av år, nämligen kravet på kontraktsvård, nu kommer att tillgodoses i samband med årsskiftet. Herr talman! Jag tror att arbetet mot narkotikabruket måste drivas på flera olika fronter, förutom de ovan nämnda förebyggande. Åtgärder måste vidtas för att fånga upp missbrukare och för att motivera dem till vård och rehabilitering. Det måste då självfallet också finnas tillgång till behandlingshem. Kds har i sin ekonomiska motion föreslagit ytterligare 5 milj.kr. till detta ändamål. Genom en satsning på rehabilitering kan så att säga konsumentledet i distributionskedjan för knarket minska. Det sägs för övrigt — jag vet inte om justitieministern vill kommentera den uppgiften — att under jakten på Olof Palmes mördare har åtminstone tidigare de s.k. gatulangningsgrupperna i Stockholm varit i stort sett osynliga. Det krävs fler poliser, bl.a. för att bekämpa knarkhandeln på gator och torg. Från kds sida har vi föreslagit 200 polistjänster, utöver regeringens förslag. Herr talman! Jag vill fråga justitieministern om hon mot bakgrund av den allvarligt förvärrade situationen, inte minst när det gäller spridningen av HIV-smitta och aids bland sprutnarkomanerna, är beredd att vidta ytterligare åtgärder? Finns det numera gatulangningsgrupper i tjänst i Stockholms innerstad?

Herr talman! Ja, det finns poliser i tjänst i gatulangningsgruppen i Stockholm. När det gäller Alf Svenssons interpellation vände jag mig emot att man skulle ta till åtgärder utöver de ordinarie. Jag förstod nämligen inte vad han åsyftade. Jag har uppfattningen, vilket jag också har försökt redovisa på regeringens vägnar, att detta är mycket svårt. Det krävs väldigt mycket insatser över väldigt många olika politiska områden. Socialtjänstens insatser och övrigt arbete som görs inom de myndigheter som hör under socialdepartementets verksamhetsområde är naturligtvis de allra viktigaste. Det arbete som hör under rättsvården och kriminalvården, liksom polisens och tullens arbete, spelar en mycket stor roll. Insatser inom skolan och inom många andra områden måste också till. Detta kräver ett brett upplagt arbete, och det kräver framför allt tålamod. Det har visat sig att de som handlar med narkotika har blivit alltmer förslagna, allt skickligare och allt långsiktigare i sin verksamhet. Det gör naturligtvis att polisen också måste bli allt skickligare. Polisens samarbete Prot. 1987/88:65 med tullen och polisens samarbete över gränserna blir allt viktigare. Jag har i 9 februari 1988 mitt interpellationssvar försökt redovisa att vi arbetar på detta sätt. Det är också viktigt att vi har tålamod och att vi håller ut långsiktigt i våra åtgärder. Vi vet som jag sade att de som handlar med narkotika t.ex. har en långsiktig planering. Extraordinära insatser — om man med det menar kortsiktiga, tillfälliga insatser — är därför inte särskilt mycket värda i det långa loppet. Jag sade i interpellationssvaret att vi tyvärr har ett delvis bristfälligt underlag när det gäller att bedöma omfattningen av narkotikaproblemet i samhället. Siffrorna för ökade beslag kan man emellertid inte tolka som en motsvarande kraftig ökning av tillgången på narkotika i landet. Det beror också på hur skicklig polisen och tullen är när det gäller att göra beslag. Om man bara skulle tolka siffror, skulle man lätt kunna falla i mycket farliga gropar. Man skulle då t.ex. kunna läsa siffrorna över de narkotikabrott som har kommit till polisens kännedom för åren 1982-1985 och dra den slutsatsen att allt nu håller på att rätta till sig. Vi kan här dra en lättnadens suck. Om man läser de siffrorna får man en mycket positiv bild av utvecklingen. De brott mot narkotikastrafflagen som kom till polisens kännedom var således omkring 70 000 år 1982, över 50 000 år 1983, drygt 40 000 år 1984 och knappt 40 000 år 1985. Siffran för år 1986 var ungefär 35 000. Vi kan konstatera att vi har haft en positiv utveckling i detta land. Det finns speciellt anledning att tro att en del av de allvarliga problem som vi har haft tidigare när det gäller ungdomar i vissa fall har minskat. Vi kan dock vara helt övertygade om att hälsan inte alls är så god som tycks framgå av de siffror som jag nyss läste upp. Det är viktigt att vi försöker förbättra statistiken. Det är också viktigt att vi inser att statistik av detta slag inte alls visar hela bilden. En del av den utveckling som vi tidigare befarade har vi undgått. Men vi har stora problem i dag. Vi har också fått en del nya problem. Som jag sade i interpellationssvaret finns det stora problem inte minst när det gäller amfetamin. Vi vet att många av dem som missbrukar tung narkotika far mycket illa. Dödligheten är mycket hög bland missbrukarna av tung narkotika. Utvecklingen av HIV-smitta och aids är mycket stor bland heroinmissbrukarna. Vi vet att många, och allt fler, av de kvinnor som missbrukar tung narkotika ägnar sig åt prostitution. Vi vet att brottsligheten bland dem som missbrukar tung narkotika är mycket omfattande och tycks ha ökat. Det finns således all anledning att se mycket allvarligt på den situation vi har i dag. Vi måste arbeta över ett brett fält. Inom regeringen finns bl.a. en grupp för samarbete mellan olika departement, som träffas var fjortonde dag och går igenom den senaste utvecklingen för att ständigt försöka komma fram till nya åtgärder. Jag tror att det arbetet är en mycket viktig faktor för att vi hela tiden skall kunna hålla oss å jour med vad som händer, för att vi hela tiden skall kunna förbättra våra åtgärder och för att vi skall kunna utnyttja våra kunskaper.

Herr talman! Jag tror inte heller på ett absolut linjärt samband mellan de upptäckta kvantiteterna narkotika och konsumtionens omfattning. Jag håller också med justitieministern om att det krävs ett brett och tålmodigt arbete, utan inslag av spektakulära och tillfälliga insatser. Det var inte heller det som Alf Svensson åsyftade: Jag tror också, som justitieministern sade, att de som handlar med narkotika blir alltmer förslagna och allt skickligare. Justitieministern säger då att polisen måste bli skickligare. Frågan är emellertid om poliserna inte också måste bli flera. Det är väl sådant som i nuvarande budgetläge får vara en extraordinär insats. Vad säger de berörda myndigheterna i sina anslagsframställningar till årets budget? Vad säger polisen, tullmyndigheterna och övriga inblandade? Anser man att man har fått de resurser som behövs för att lösa denna uppgift? Räcker t.ex. antalet poliser? Det är glädjande att höra att det finns sådana tjänster tillsatta och att man arbetar på det sättet i Stockholms innerstad. Jag är intresserad av att höra om justitieministern tror att man kan ge en tilldelning utöver det som i besparingstider hittills har varit möjligt att ge. Kan man förvänta sig ett tillskott i exempelvis tilläggspropositionen senare under våren?

Herr talman! I lagutskottets betänkande om marknadsföring av alkoholdrycker, tobak, m.m. behandlas frågor som är välkända för kammarens ledamöter. Kravet på förbud mot bl.a. tobaksreklam återkommer ju i stort sett varje år, och det har tidigare alltid avvisats av såväl lagutskottets som riksdagens majoritet. I lagutskottets betänkande 1985/86:13 framhöll utskottsmajoriteten, däribland även socialdemokraterna, att till grund för tobaksreklamen ligger bl.a. att de stora grupper av befolkningen som använder tobak måste få tillgång till relevant produktinformation men också att reklamen med hänsyn till hälsoriskerna måste vara återhållsam. Utskottet pekade också på att ett annonsförbud inte skulle vara konkurrensneutralt, bl.a. med tanke på de olika former av smygreklam som de internationella företagen ägnar sig åt, något som Tobaksbolaget däremot inte kan göra. Tyvärr har nu lagutskottets majoritet ändrat uppfattning i denna fråga och begär att regeringen skall tillsätta en utredning som skall ha till uppgift ”inte blott att framlägga förslag till erforderlig lagstiftning och belysa konsekvenserna av förslaget utan också att överväga behovet av och möjligheten till särskilda lagstiftningsåtgärder beträffande s.k. smygreklam”. Vi har från moderata samlingspartiet ingen erinran mot att det tillsätts en utredning som belyser konsekvenserna av ett annonsförbud mot tobaksvaror, m.m. Men — och det är viktigt — en sådan utredning skall i så fall vara allsidig och förutsättningslös. Det är bl.a. detta som vi framhåller i den moderata reservationen som är fogad till föreliggande betänkande. Mot bakgrund av de alltmer skärpta riktlinjer som nu gäller för reklam för tobaksvaror är det förvånande att inte bara socialdemokraterna utan även folkpartiet nu har övergivit sin tidigare inställning och tilltro till frivilliga överenskommelser mellan tobaksbranschen och konsumentverket och nu mer eller mindre beställer en förbudslagstiftning. Tidigare var det ju endast centern och vpk som gick på förbudslinjen. I årets motionsflod finns för övrigt som vanligt ett antal motioner om förbud för tobaksreklam liksom ett oroande antal motioner om förbud på skilda områden. Jag vill understryka att vi reservanter, dvs. moderaterna, givetvis är medvetna om tobakens skadeverkningar och att det är viktigt att därför på olika sätt försöka begränsa bruket av tobak. Inte minst gäller det att genom information få våra ungdomar att avstå från rökning. Jag tror mera på information än på förbud av olika slag — förbud som man sedan på olika sätt söker kringgå. Detta gäller kanske särskilt på ett så svårreglerat område som marknadsföringen av olika varor, där olika tidskrifter — inte minst utländska - och ökade möjligheter att via satellit och kabel-TV nå de svenska konsumenterna gör att reklamförbudet endast drabbar inhemsk marknadsföring. Med det anförda, herr talman, yrkar jag bifall till den moderata reservationen i lagutskottets betänkande nr 13.

Herr talman! Det är riktigt att lagutskottet under en lång följd av år har behandlat många motioner i vilka det har krävts förbud mot reklam för tobaksvaror. Anledningen till att lagutskottet under dessa år har föreslagit avslag på dessa motioner är den rädsla som vi har haft för att smygreklamen skall få en allt större omfattning. Exempel på smygreklam kan vi alla bevittna då olika internationella tobaksbolag arrangerar konserter osv. Vid internationella skidlopp har många internationella tobaksbolag sitt firmamärke på nummerlapparna. På en rad klädespersedlar finns också välbekanta cigarettmärken. Det är tobaksbolag som saluför och marknadsför dessa klädesvaror. Vi har nu kommit till insikt om att det inte går att fortsätta hur länge som helst att avslå ständigt återkommande motioner om annonsförbud med hänvisning till smygreklamen. I stället gäller det att undersöka vilka åtgärder vi kan vidta för att komma till rätta med smygreklamen. Nytt i år är att en av de motioner vi har behandlat i lagutskottet handlar om åtgärder mot smygreklamen. Den relativt omfattande motionen har bidragit till att intensifiera debatten i utskottet och till att vi nu tar ett bredare grepp om dessa frågor än vi har gjort tidigare. Vi har från majoritetens sida bedömt att det inte är särskilt konstruktivt att utskottet av riksdagen begär ett omedelbart annonsförbud och lämnar all smygreklam åt sidan. Då skulle ett sådant annonsförbud bli tämligen ihåligt. Vi anser det i stället vara mer konstruktivt och framåtsyftande att föreslå en utredning som får till uppgift att analysera och granska hela frågan och också komma med förslag till åtgärder för att vi skall komma till rätta med just smygreklamen. Detta har lett oss fram till det förslag som nu är aktuellt: att riksdagen skall besluta ge regeringen i uppdrag att tillsätta en särskild utredning. Jag vill kort beröra behovet av ett annonsförbud. Utskottet har konstaterat att man i dag på många arbetsplater driver en mycket intensiv opinionsverksamhet för att minska tobaksbruket. Även samhället engagerar enskilda människor och olika organisationer i stora kampanjer för att minska tobaksbruket i landet. Vi tycker att detta är riktigt. Vi tillstyrker fortsatta sådana kampanjer. Men om man i fortsättningen skall lyckas engagera stora grupper av människor i arbetet, är det logiskt att samhället vidtar åtgärder mot annonsering och reklam för tobaksvaror. Vi är rädda för att det annars blir svårt att i längden engagera människor och folkrörelser i ett sådant omfattande kampanjarbete. Detta har varit ett av de tyngst vägande skälen för utskottsmajoriteten. Herr talman! Med de orden vill jag yrka bifall till utskottets hemställan.
Herr talman! Jag vill snarare göra en kommentar till Lennart Anderssons anförande än replikera på det. Jag förstår egentligen inte vad som i sak har inträffat sedan utskottet 1985/86 behandlade ärendet. Då hänvisade utskottet, med en överväldigande majoritet, till de åtgärder som vidtogs på frivillig väg för att komma till rätta med marknadsföringen av bl.a. tobaksvaror. Vice ordföranden i utskottet pekar nu på att man i TV och andra sammanhang ser tobaksreklam på nummerlappar osv. Detta kommer vi emellertid, herr talman, icke till rätta med genom att införa någon form av reklamförbud. Detta förekommer ju oftast i internationella sammanhang. Jag måste erkänna att jag inte har något emot utredningen — men låt den vara förutsättningslös.
Herr talman! Jag har mycket svårt att förstå varför Per-Olof Strindberg till varje pris vill måla upp en stor motsättning mellan majoriteten i utskottet och moderaterna, som har lämnat en reservation. Även moderaterna tillstyrker en utredning med uppgift att utreda och belysa möjligheterna till och konsekvenserna av ett annonsförbud. Skillnaden är att man i moderaternas reservation säger att utredningen skall vara förutsättningslös, medan vi från majoritetens sida har en mera bestämd skrivning om att vi vill att det skall leda fram till ett annonsförbud. Moderaterna har ändå gått mycket långt på denna linje och vill ha en utredning. Sedan 1985 har vi naturligtvis märkt att de överenskommelser som finns mellan konsumentverket och alla tobaksförsäljare och de riktlinjer som finns angående reklamen inte räcker till. Vi har avvaktat ett antal år för att vinna erfarenheter. Dessa erfarenheter är inte enbart goda och positiva. Vi bedömer att situationen i dag är sådan att det är nödvändigt att vidta mera långtgående åtgärder för att komma till rätta med den ganska stora floran av annonskampanjer för tobak.
Herr talman! Jag har bara en kommentar att göra. Vice ordförandens anspråk på vad som är stora motsättningar tycker jag inte är speciellt stort. Detta är ju ingen stor motsättning. Vi är med på detta. Jag vill inte alls förstora upp det. Vi vill dock inte göra en beställning av en lagstiftning, utan vi vill ha en översyn som är allsidig och förutsättningslös. Jag tycker inte att det ligger en så stor motsättning i det.
Herr talman! I mitt inledningsanförande redogjorde jag inte med ett enda ord för skillnaden mellan majoritetens och minoritetens skrivningar i utskottet. Det var herr ordförande Strindberg som i sitt inledningsanförande betonade skillnaden mellan majoritetens och reservanternas uppfattning i denna fråga. Jag blev därigenom tvingad att gå in i polemik.

Herr talman! När det gäller lagutskottets betänkande om marknadsföring av alkoholdrycker, snabbvinsatser och tobak vill jag i mitt anförande uppehålla mig vid åtgärderna beträffande tobaksreklamen. Vi i folkpartiet har markerat vår inställning i denna fråga i ett särskilt yttrande. Kravet på särskild måttfullhet när det gäller tobaksreklam, alternativt reklamförbud, är ingen ny fråga för riksdagen. Det har också tidigare talare vidrört. Senast vid riksdagsbehandlingen i december 1985 samt i april 1986 redovisades reklamfrågan utförligt. Det konstaterades då att ett förbud mot tobaksannonsering endast borde tillgripas om det inte visade sig möjligt att inom nuvarande lagstiftning åstadkomma ytterligare begränsning av annonseringen. Riksdagen hänvisade bl.a. till regelsystemet med riktlinjer. Sedan dess har en översyn av riktlinjerna skett i samarbete mellan konsumentverket, socialstyrelsen och branschorganisationerna. Syftet var att åstadkomma ökad klarhet om rådande regler och en skärpning på frivillig väg. Om inte detta arbete skulle leda till en åtstramning, skulle regeringen genom konsumentverket underrättas för eventuella överväganden om ändring av tobaksreklamen. Det var riksdagens åsikt. Vi kan konstatera att en viss skärpning har skett i och med att tobaksbranschen inrättat bl.a. en granskningsnämnd, som prövar annonstexten och kan anmoda det enskilda företaget att stoppa annonseringen. Så hart.ex. skett vid ett flertal tillfällen vad gäller Svenska Tobaks AB:s annonser om snus, som har varit föremål för åtgärder av granskningsnämnden. Men övertramp har förekommit, t.ex. lanseringen av den s.k. kvinnocigaretten. Tobaksbolaget vände sig visserligen inte direkt till konsumenterna utan till försäljningsledet. Påpassligt uppmärksammades detta förhållande — bl.a. genom en debatt här i riksdagen med anledning av frågor från ett par folkpartiledamöter — och den mycket utmanande försäljningspropagandan kritiserades och kampanjen kom av sig. Från folkpartiets sida vill vi starkt understryka vikten av att man i det allmänna folkhälsoarbetet ökar ansträngningarna att minska tobaksskadorna. Tobaksrökning är den stora anledningen till en rad cancersjukdomar. Rökningen ökar troligen även risken för utveckling av allergier. Samband föreligger också mellan moderns rökvanor och missbildningar hos det nyfödda barnet. Att hindra rökdebuten hos barn och ungdom måste alltid vara första steget av en rad åtgärder för att minska tobaksbruket i landet. I år bedrivs även en landsomfattande kampanj för att minska tobaksbruket. Den sker i samarbete mellan arbetarskyddsstyrelsen, socialstyrelsen och arbetsmarknadens parter. Ett av medlen i en sådan kampanj kan vara att just minska annonsering och annan marknadsföring. Det måste upplevas som synnerligen motsägelsefullt att å ena sidan marknadsföra tobak och snus i halvsidesannonser i dagspressen — visserligen med socialstyrelsens varningstext om tobakens skadeverkningar — och å andra sidan delta i en påkostad rikskampanj om hälsoriskerna som vänder sig till arbetsplatserna för att åstadkomma rökfria miljöer. Tobaksbranschen borde inse det tvetydiga med sina braskande annonser. Vii folkpartiet har därför i lagutskottet enats om förslaget om en utredning i reklamfrågan. Vi är medvetna om att ett förbud om annonsering av tobaksvaror kan innebära konsekvenser som vi inte kan förutse, och därför ställer vi oss bakom en utredning för att kartlägga detta. Jag är litet förvånad över moderaternas angrepp på folkpartiet för att ha bytt sida i den här frågan. Vi har hela tiden framhållit vikten av att först skaffa kunskaper, innan man går in med ytterligare åtstramningar eller prövar frågan om förbud. Moderaterna ställer ju också upp för att frågan skall utredas. Jag har mycket svårt att förstå denna nya vinkling som Per-Olof Strindberg har gjort sig till talesman för här i kammaren i dag. För folkpartiets del är det viktigt med alla åtgärder som kan vidtas för att minska konsumtionen, även denna utredning. Det kanske mest väsentliga är att nya grupper av befolkningen och framför allt de unga avstår från att ta den första cigaretten eller lägga in den första, som det heter, snusprillan. I Tobaksbolagets annonser om snus sägs det att ”du som röker — det finns tobak som smakar bra utan att brinna. Portionssnuset — — — ger dig allt en god tobak har att ge.” I samma annons finns sedan socialstyrelsens varningstext. Budskapet är inte entydigt i dessa annonser. Folkpartiet vill särskilt markera att den viktigaste effekten av en utredning måste bli förslag som syftar till att tobaksvanor ej grundläggs hos våra kommande generationer. Detta är något som särskilt bör beaktas i den föreslagna utredningen, anser vi. Med det anförda vill jag yrka bifall till hemställan i lagutskottets betänkande.

Herr talman! Varje år dör 10 000 människor i vårt land på grund av tobaksrelaterade sjukdomar. Det råder numera inget tvivel om att tobaken är det mest cancerframkallande ämnet. Tobaksrökningen drabbar i första hand rökarna, men det har blivit alltmer klarlagt att även icke-rökarna drabbas hårt av den s.k. passiva rökningen. Tobaksrökningen är alltså ett mycket stort hälsoproblem som berör oss alla och som tar en stor del av vårt lands sjukvårdsresurser i anspråk. Att det är viktigt från samhällets synpunkt att genom olika insatser försöka begränsa rökningen borde vara självklart. Med hänsyn till tobakens skadeverkningar är det synnerligen anmärkningsvärt att det alltjämt är tillåtet att göra reklam för tobak genom annonsering. Även om annonseringen skall vara försiktig och innehålla viss varningstext, är det utan tvivel så att de minst 30 milj.kr. som årligen satsas på tobaksannonsering syftar till att dels få rökarna att fortsätta att röka, dels få den unga generationen att börja röka. Att det senare tyvärr lyckas ganska bra framgår av att man räknar med att det årligen tillkommer ungefär 20 000 nya rökare. Herr talman! Kersti Johansson och jag har under en följd av år motionerat om införande av annonsförbud för tobak. Vi har gjort det eftersom vi sett ett annonsförbud som en av många olika insatser som samhället bör göra för att så långt möjligt minska rökningen och antalet rökare. Tyvärr har det under tidigare år endast varit centern i lagutskottet som ställt upp för detta krav. Vi har ensamma reserverat oss varje gång. När det nu i vinter blivit enighet i utskottet om att begära en utredning, syftande dels till annonsförbud, dels till att finna åtgärder för att begränsa smygreklamen för tobak, har vi anledning att känna oss nöjda, även om utredningen försenats några år jämfört med då riksdagen först hade att ta ställning till det här kravet. Det råder nu enighet om att begära en utredning. Utskottets ordförande och vice ordförande har ju här haft en diskussion om motiveringarna för tillsättandet av en utredning, men jag hoppas att enigheten om att begära en sådan ändå skall vara det viktigaste resultatet av denna överläggning och det efterföljande beslutet. Vad gäller folkpartiets särskilda yttrande, som Ulla Orring talade om, är bara att notera att det står i detta yttrande att ett förbud mot tobaksreklam successivt kan leda till en minskning av konsumtionen. Ja, det är därför vi har arbetat för ett reklamförbud, men eftersom vi ansåg det här resultatet som självklart togs det inte med i utskottsmajoritetens skrivning. Herr talman! För den som i flera år har arbetat för förbud mot tobaksreklam har det varit intressant att under den här korta debatten kunna notera en viss oenighet mellan representanterna för de tre partier som nu så att säga har övergått till den sida som vi hade hoppats att de långt tidigare skulle ha övergått till. Jag är emellertid glad över att vi nu får ett beslut i rätt riktning. Detta utskottsbetänkande är ett exempel på att det lönar sig att motionera och återkomma efter avslag i riksdagen, om det gäller en fråga som man anser vara viktig och för vilken det — som i detta fall — finns en bred opinion i vårt land. En opinionsundersökning 1983 visade att det fanns en majoritet bland samtliga partiers sympatisörer för ett annonsförbud för tobak. Uppenbarligen anser flertalet människor i vårt land — det har vi framhållit i motionerna och även i utskottsbetänkandet — att det är motsägelsefullt att samhället, samtidigt som det försöker begränsa tobaksbruket och varna för dess faror, tillåter viss annonsering som otvivelaktigt syftar till att öka eller hålla uppe konsumtionen. Annonsförbud är vanligt ute i världen. Inte mindre än 21 länder har annonsförbud när det gäller tobak, bl.a. Norge, Finland och Island. Världshälsoorganisationen, Internationella cancerunionen och Konsumentorganisationernas internationella förbund anser att alla former av marknadsföring av tobak bör förbjudas. Jag vill även erinra om att socialstyrelsen, som ju har det största ansvaret för hälsofrågorna i vårt land, för flera år sedan tog klar ställning för ett annonsförbud. Inom EG har Europakommissionen framlagt ett handlingsprogram ”Europa mot cancer” för att motverka den kontinuerliga ökningen av cancerfallen i Europa. EG:s ministerråd har i princip antagit ett program som innehåller 14 långtgående förslag till olika åtgärder, av vilka reklamfrågan utgör en viktig del. När jag nu som motionär och utskottsledamot och tidigare reservant fått ordet i denna debatt, vill jag än en gång uttrycka min glädje över den enighet som råder i lagutskottet, vilken jag förutsätter råder även i riksdagen. Min förhoppning är att detta utredningsarbete skall bedrivas skyndsamt och att det skall ge underlag för erforderliga lagförslag, som syftar till att på sikt begränsa rökandet och antalet rökare och därmed vara ett bidrag i strävandena för en bättre hälsosituation främst vad gäller cancersjukdomar. Jag hoppas även att det riksdagsbeslut som skall fattas skall utgöra en stimulans för alla dem som arbetar ideellt och på andra sätt för att begränsa tobaksrökningen.

Herr talman! Som Martin Olsson påpekar är vi överens om att tillsätta en utredning som skall se över konsekvenserna. I arbetet i lagutskottet ville vi från folkpartiets sida särskilt poängtera vikten av att förhindra att unga människor kommer in i tobaksmissbruket. I utskottets majoritetsskrivning har man även uttalat att man känner sig osäker på verkningarna av förbudet. Det är därför vi från folkpartiets sida särskilt har velat markera att det är ungdomsgruppen vi vill värna om och se till att den inte förleds till att komma in i ett allmänt tobaksbruk. Utredningen bör särskilt beakta våra synpunkter i detta fall.
Herr talman! Det är självklart att annonsförbud och andra åtgärder emot tobaksreklam är till för att — och det har vi även anfört i alla våra motioner i detta ämne — dels begränsa rökningen bland dem som redan röker och få dem att avstå från det, dels framför allt förhindra att vi får rökare bland de unga som ännu inte har börjat. Vi har väl alla förhoppningen att dessa åtgärder när de genomförs efter hand skall få dessa effekter. Det råder inget som helst tvivel i det fallet. Det finns en rad andra åtgärder som inte rör lagutskottets beredning och som bör genomföras för att begränsa tobaksbruket och öka informationen om tobakens skadeverkningar. Det ankommer på socialutskottet att behandla de motionerna. Kersti Johansson och jag har väckt en motion till årets riksdag med krav på ett åtgärdsprogram för att finna metoder för att begränsa tobaksbruket i vårt land.

Herr talman! Detta betänkande behandlar en rad motioner om marknadsföring av alkoholdrycker och tobak m.m. Dessa motioner väcktes för mer än ett år sedan under förra årets allmänna motionstid. När svar kommer så här långt efteråt, skulle man kunna tro att innehållet i motionerna inte längre är så aktuellt. Men när det gäller alkoholoch tobaksreklamen är det tvärtom så att den frågan är mer aktuell i dag än när motionerna väcktes. Någon egentlig förbättring på det här området har nämligen inte skett. Iris Mårtensson och jag har i vår motion framför allt tagit upp smygreklamen för tobak. Den frågan är lika aktuell på alkoholens område. Men jag trodde att andra motionärer skulle ta upp just alkoholreklamen här i debatten. Jag vill därför bara nämna ett par aktuella exempel när det gäller alkoholreklamen. Senast i går tog man i ett av radions konsumentprogram upp det statliga bryggeribolaget Pripps tvivelaktiga agerande när det gäller reklam för öl. Det senaste är tydligen att Pripps i en studenttidning gjort reklam för starköl — något som är direkt förbjudet. Andra exempel är förpackningsföretag som i stora färggranna tidningsannonser visar upp specialdesignade vodkaflaskor. Ett företag som tillverkar motordrivna korkskruvar passar på att i helsidesannonser i dagspressen göra märkesreklam för olika viner. Liknande exempel finns från rederiföretags annonskampanjer. Låt mig i det här sammanhanget också nämna SAS och dess tidning Scanorama, eftersom utskottet just nämner denna tidnings alkoholreklam. Konsumentverket har enligt utskottsbetänkandet uppmanat SAS att inte vidare tillhandahålla tidningen på ett lagstridigt sätt. Utskottsbetänkandet är daterat den 17 december 1987. Den 24 december — på julafton alltså — kunde man i tidningarna läsa att konsumentombudsmannen blivit tvungen att gå vidare till marknadsdomstolen för att SAS hävdat att alkoholoch tobaksreklamlagen inte skulle gälla Scanorama. Mot den här bakgrunden tycker jag att utskottet agerar för passivt när det gäller alkoholreklamen. När det däremot gäller tobaksreklamen finns det anledning att berömma utskottet för dess ställningstagande. Enligt tobaksreklamlagen måste ju tobaksreklamen vara måttlig och får inte vara påträngande, och utomhusreklam är förbjuden. Det blev en välbehövlig skärpning vad gäller utomhusreklamen den 1 januari 1987. Som vi nyss hörde har konsumentverket också träffat en uppgörelse med tobaksbranschen om egenåtgärdsnämnder som skall granska tobaksreklamen. Granskningsnämndernas egenåtgärdsprogram skall utvärderas nu i början av 1988. Socialstyrelsen har emellertid vid de stickprovskontroller som gjorts funnit så mycket olaglig skyltreklam att det inte är praktiskt möjligt att ingripa i varje enskilt fall från myndigheternas sida. Även när det gäller tobaksannonseringen har varken text eller bilder i annonserna blivit mer måttfulla enligt de nya reglerna. Socialstyrelsen har också, som Martin Olsson framförde, liksom den statliga tobakskommittén på sin tid, krävt ett totalförbud mot tobaksannonser och en del annan tobaksreklam. Socialstyrelsens nuvarande chef har också krävt totalförbud. Ett sådant förbud vore mycket lättare att hantera. Det skulle vara raka besked i stället för dagens halvhjärtade detaljrestriktioner, som alltid kan bli föremål för olika tolkningar. Ett annonsförbud skulle också göra smygreklamen svårare. Varken Norge eller Finland, där tobaksreklamen är totalförbjuden, har lika mycket smygreklam som Sverige. Upprörda föräldrar klagar över att deras barn utsätts för cigarettreklam på bio. Andra har tyckt sig se cigarettreklam på stortavlor i bl.a. Stockholm trots att det är förbjudet. De stora internationella tobaksbolagen hittar tydligen på råd. De ”hyr ut” sina varunamn och varumärken till företag som använder dem på andra varor. Bioreklamen som jag nämnde gäller inte — formellt sett — några internationellt välkända cigaretter, utan ”äventyrsresor” resp. fritidskläder som har exakt samma namn, varumärke och logotype som cigaretterna i fråga. Även stortavlorna gällde fritidskläder, uppkallade efter ett av de mest sålda cigarettmärkena i världen. Av biooch utomhusreklamen kan man endast med svårighet uppfatta att det är resor resp. kläder som det görs reklam för. Det mest framträdande elementet i reklamen är själva varumärket. Det verkar ostridigt att den här påtalade reklamen både till sin intention och till sin funktion utgör smygreklam för cigaretter. Det tycks också numer bli allt vanligare, såsom utskottets vice ordförande var inne på, att idrottsmän och t.ex. rallyförare blir levande reklam för cigarettmärken, på antingen kläder, fordon eller redskap. En väg att komma till rätta med smygreklamen kan vara förbud för all tobaksreklam. Utskottet är ju också positivt till annonsförbud för tobak, vilket jag konstaterar med tacksamhet, även om utskottet vill gå via en utredning. Det är verkligen hög tid att göra något för att minska tobaksreklamen, när vi vet att tobaken dödar ca 10 000 människor varje år i vårt land. Herr talman! När det gäller tobaksreklamen har jag inget annat yrkande än utskottsmajoritetens men vill gärna understryka det som sägs i folkpartisternas särskilda yttrande och som Ulla Orring tidigare redogjort för.

Herr talman! I näringsutskottets betänkande nr 14 behandlas tre motioner med yrkanden om lagstiftning rörande kollektiv sakförsäkring. Motionerna har föranletts av att vissa fackförbund har infört kollektiv grupphemförsäkring för medlemmarna. Motionärerna anser att sådan försäkring endast skall tillåtas om den bygger på individuell anslutning. De tre borgerliga partiernas företrädare i näringsutskottet är av samma mening och föreslår i en gemensam reservation att regeringen skall anmodas förelägga riksdagen ett förslag till lagstiftning, som innebär att kollektiv sakförsäkring skall vara baserad på individuell anslutning. Jag skall, herr talman, återkomma till ett rättsfall, som också tas upp i en enskild motion till lagutskottet av min kollega Allan Ekström. I sin motion pekar han på att ett fackförbund för några år sedan beslöt att teckna en obligatorisk, kollektiv hemförsäkring — utan reservationsrätt för den enskilde medlemmen - i ett förbundet närstående försäkringsbolag. Försäkringspremien för medlemmarna motsvarade 0,1 96 av bruttolönen. Några medlemmar vägrade att foga sig i förbundets beslut och yrkade — efter stämning av förbundet vid Stockholms tingsrätt — att beslutet skulle förklaras ogiltigt på den grund att detsamma stred mot förbundets stadgar. Enligt dessa har förbundet till uppgift ”att tillvarata medlemmarnas intressen på arbetsmarknaden och inom näringslivet samt att därvid och i övrigt medverka till en samhällsutveckling på grundval av demokratisk socialism”. Beslutet att teckna obligatorisk hemförsäkring föll enligt kärandena utanför det sålunda angivna syftet. I sin dom förklarade tingsrätten att försäkringen inte kunde anses ha sådan anknytning till medlemmarna i deras egenskap av arbetstagare att den rymdes inom förbundets syfte såsom detta uttrycktes i stadgarna. Beslutet var därför ogiltigt. Svea hovrätt instämde genom dom den 6 december 1985 i denna tingsrättens bedömning. Högsta domstolen däremot underkände i dom den 6 maj 1987 underdomstolarnas bedömning av rättsläget. Enligt högsta domstolen räckte det icke med att det klandrade beslutet strider mot ändamålet med den ideella föreningens verksamhet, åtminstone om — såsom fallet var här — föreningen utgjorde ett fackförbund. Det krävdes då att beslutet ”avser ett ändamål som är uppenbart främmande för förbundets uppgift”. Högsta domstolens dom fäster först uppmärksamheten på det förhållandet att det saknas rättsnormer för hur de beslutande organen i en ideell förening eller sammanslutning skall utses. Det är därför omöjligt att veta att ett föreningsbeslut är ett korrekt uttryck för medlemmarnas vilja, en iakttagelse som även regeringsrätten gjort i annat sammanhang.

Vilka slags beslut kan en förening — hur de beslutande organen än har utsetts — fatta med bindande verkan för den enskilde medlemmen? Det var denna centrala fråga som målet gällde. Hur långt kan med andra ord legitimiteten för föreningsbeslut grundas på ”hänsynen till majoritetsintresset”? Här berörs den mest fundamentala fråga som man kan ställa sig, nämligen vad som menas med folkstyre, demokrati. Är demokrati detsamma som obegränsat majoritetsdiktat, rösträkningsdemokrati, eller råder det en yttersta gräns även för majoritetsstyre? För alla andra associationer än ideella föreningar — aktiebolag, handelsbolag, ekonomiska föreningar, understödsföreningar och samfällighetsföreningar m.fl. — finns i lag uttryckta rättsnormer i de ämnen som domen aktualiserar. Upprepade krav och önskemål som vi i vårt parti har framfört motionsvägen om att täcka den lucka i rättsordningen som sålunda föreligger har hittills icke gett något resultat, beroende på socialdemokraternas hårdnackade motstånd. Herr talman! Försäkringsverksamheten i Sverige grundar sig på fri konkurrens på en öppen marknad. Denna förutsättning riskerar att slås sönder, om t.ex. fackförbund tillåts teckna kollektiva hemförsäkringar för sina medlemmar hos ett enda bolag. Effekten blir högre hemförsäkringspremier för alla kategorier. När fackförbundsavdelningar och verkstadsklubbar har tecknat kollektiva grupplivförsäkringar har det inträffat att offerter inte inhämtats från andra försäkringsbolag än Folksam. När man följer utvecklingen under ett antal år visar det sig att just försäkringsbolaget Folksam är den gemensamma nämnaren i alla de här fallen. Detta är särskilt betänkligt, herr talman, när det nu kan konstateras hur försäkringsbolaget Folksam i olika sammanhang har hanterat försäkringstagarnas pengar, vilket försäkringsinspektionen med rätta har kritiserat. Än mer betänkligt är att sådana försäkringar har tecknats hos just Folksam, trots att andra bolag erbjudit bättre och billigare alternativ. Tecknandet av hemförsäkringar, bilförsäkringar m.m. bör till försäkringstagarnas fromma utsättas för samma konkurrens som all annan verksamhet. Fackliga organisationer har också — endast genom styrelsebeslut — anslutit alla sina medlemmar utan inträdesanmälan. Dessutom har i en del fall maka eller make till gift medlem anslutits automatiskt, om inte reservation har anmälts inom viss tid. Vidare har beslut fattats om att premien skall dras på lönen, dvs. det förutsätts att den som inte reserverar sig automatiskt har medgett att avdrag på lönen får ske. Vi reservanter står främmande för det handlingssätt som dessa exempel pekar på. Staten måste ha möjlighet att skydda individerna mot kollektiva beslut som i onödan begränsar deras valfrihet. I det aktuella fallet gäller det bara att förhindra att vissa organisationer medverkar till skadliga förändringar inom försäkringsväsendet. Regeringen måste med det snaraste ta slutlig ställning till försäkringsverksamhetskommitténs betänkande om gruppförsäkring och därvid låta reservanternas synpunkter bli vägledande. Regeringen måste med andra ord komma med förslag till riksdagen om en lagstiftning som innebär att kollektiv sakförsäkring skall vara baserad på individuell anslutning. Jag ber med det anförda, herr talman, att få yrka bifall till den reservation som har fogats till näringsutskottets betänkande 14.

Herr talman! Det här aktuella ärendet om kollektiv sakförsäkring var föremål för en ganska omfattande debatt i kammaren så sent som den 26 november förra året. Varken Sten Svensson eller reservanterna har fört fram några nya argument utan upprepar delar av vad som då sades. Jag ber därför att i sakfrågan få hänvisa till den debatten. Däremot gjorde Sten Svensson en utvikning till föreningsrättens område.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
Herr talman! Nog finns det anledning att återkomma till föreningsrätten. Det kommer vi att göra, eftersom lagutskottet har fått en motion av samma innebörd undertecknad av Allan Ekström. Jag påpekade detta i mitt anförande. Åke Wictorsson ville göra det väldigt lätt för sig genom att säga att det inte har hänt någonting, att vi inte behöver ha en förnyad debatt. Låt mig då peka på ett aktuellt exempel. Jag har i min hand ett erbjudande till medlemmar i en klubb, vars styrelse har fattat beslut den 25 november 1987. Informationen gick ut under december i ett ärende som innebär att en ny form av försäkring skall träda i kraft den 1 januari 1988. Klubbens grupphemförsäkring gäller för alla medlemmar, utan att medlemmen själv betalar någon premie. Den gäller också för alla övriga personer som är kyrkobokförda och bosatta i samma bostad som medlemmen själv.

Kontakta det andra bolaget och meddela att ni får en grupphemförsäkring OBS! Folksam har en villaförsäkring som passar perfekt till grupphemförsäkringen.” De medlemmar som inte vill vara med på detta kan reservera sig. Då får man fylla i en kupong. I anslutning till den ruta där man kryssar för sitt nej står det: ”Jag är medveten om att någon ersättning vid skada inte kommer att utbetalas och att jag inte får någon del av premien utbetald till mig.” Herr talman! Jag har mot denna bakgrund en fråga att ställa till Åke Wictorsson: För det första har konsumentverket gjort en uppgörelse med ett antal fackliga organisationer som går ut på att man skall ändra marknadsföringen på detta område. För det andra har näringsfrihetsombudsmannen i sitt remissvar till regeringen hävdat vissa krav som måste vara uppfyllda för att marknadsföringen av kollektiva sakförsäkringar av den innebörd som jag nyss har redovisat skall få fortsätta. Min fråga till Åke Wictorsson är alltså: Är detta erbjudande av den karaktären att det uppfyller överenskommelsen mellan konsumentverket och ett antal fackliga organisationer och tillgodoses de krav som näringsfrihetsombudsmannen ställer?